Herr talman! Den fråga vi nu skall behandla har en så klar anknytning till det föregående ärendet att jag tycker det är synd att utskottet inte behandlade det hela i ett sammanhang. I den föregående debatten om befolkningsfrågan sade Ingrid Sundberg att vi har ett barnovänligt samhälle. Jag delar den uppfattningen och vill tillägga att detta inte bara gäller barnen utan att det i hög grad också gäller ungdomarna. Låt mig kortfattat kommentera socialutskottets behandling av den motion som jag tillsammans med några ytterligare moderater väckte under den allmänna motionstiden och som handlar om samhällets barnoch ungdomspolitik. En motion med likalydande innehåll väcktes även vid det förra riksmötet och avstyrktes även då av utskottet. Utskottet har denna gång relativt utförligt redovisat olika utredningsaktiviteter som pågått eller pågår kring det breda fält som samhällets barnoch ungdomspolitik utgör. Det är bra att så har skett. Det belyser nämligen ytterligare den principiella skillnad som finns mellan utskottet och motionärerna när det gäller de frågor som tas upp i motionen. Även förra året framkom denna principiella skillnad, då kanske ännu mer markerad än nu, eftersom utskottet nu något har tonat ner den tidigare argumenteringen, som enligt min uppfattning byggde på en felsyn. Fortfarande har dock utskottet den uppfattningen att det bästa är att på det sätt som nu sker undersöka mera begränsade frågekomplex och söka lösa förekommande problem allt efter de skiftande förutsättningar som kan föreligga inom varje område. Innebörden i detta sätt att se på problemet har bl.a. den konsekvensen att arbetsmarknadsproblem för ungdom skall lösas inom arbetsmarknadspolitikens ram, att sådana problem som rastlöshet, oro, mobbning och dåliga studieresultat i skolan skall lösas inom skolpolitikens ram, att alkoholoch narkotikaproblem bland barn och ungdom skall lösas inom alkoholresp. narkotikapolitikens ram, osv. I förra årets diskussion kring dessa frågor redovisade jag resultatet av några stickprovsvis gjorda undersökningar rörande det samlade resultatet av samhällets barnoch ungdomspolitik under de senaste årtiondena. Resultatet var synnerligen nedslående. Sedan dess har ytterligare undersökningar publicerats, som bekräftar denna nedslående bild i ännu skarpare belysning. Jag syftar här på den av Eckart Kählhorn i tidningen BRÅ-apropå nr 1 år 1978 redovisade undersökningen om riskerna för att ungdomar hamnar snett i 1970-talets samhälle jämfört med t.ex. 1950-talets samhälle. Enligt denna undersökning skulle riskerna i det närmaste ha fördubblats. Åtskilliga statistikserier anges bekräfta dessa ökade risker. Som en anknytning till den föregående debatten vill jag väcka frågan, om inte en av orsakerna till den låga nativiteten i vårt land kan vara att man helt enkelt inte vill sätta barn till världen med sådana risker som här föreligger för att barn och ungdomar kommer snett i tillvaron. Enligt min mening kan samhällets barnoch ungdomspolitik därför inte längre ges en så söndersplittrad inriktning som den hittills har haft. Jag tror att tiden är inne för ett samlat åtgärdsprogram, byggt på en ordentlig kartläggning av hela det barnoch ungdomspolitiska fältet. I andra sammanhang tvekar man inte att tillsätta utredningar och. kommittéer. Varför inte låta genomlysa denna problematik, som vi har dragit upp i motionen, på samma sätt som man gjort med andra stora samhällsfrå gor? Varför inte tillsätta en offentlig parlamentarisk utredning, med bara en bråkdel av de resurser som t.ex. energikommissionen hade, för att ta fram ett samlat program för samhällets barnoch ungdomspolitik? Herr talman! Förenta nationerna har beslutat att året 1979 särskilt skall ägnas åt barnen i världen. Åtgärderna under det internationella barnaåret bör enligt FN också inrymma ökad forskning om barn och ett vidgat utbyte av rön och erfarenheter. Den svenska regeringen har utsett en beredningsgrupp, som har huvudansvaret för barnaårets genomförande. Enligt min mening ligger de förslag som vi motionärer framfört i vår motion väl i linje med dessa intentioner från FN. En kartläggning av det slag som vi efterlyst är, oavsett om den sker inom ramen för en mer vetenskapligt inriktad forskning eller inom ramen för en statlig utredning, ett arbete som snarast bör startas. Utskottet har i år uttalat att den kartläggning vi har efterlyst mera ter sig som en uppgift för forskningen. Jag vill gärna ta fasta på detta uttalande från utskottets sida och uttrycka den förhoppningen att den beredningsgrupp som regeringen har tillsatt för genomförandet av FN:s barnaår kan initiera en forskning med en bredd som vi motionärer har efterlyst. Men, herr talman, tiden hastar. Allt fler ungdomar förloras som offer för en sedan länge osäker, splittrad och därför handlingsförlamad barnoch ungdomspolitik i vårt land. Herr talman! Att gå emot ett enigt utskott är fåfängt. Jag har därför inget yrkande.
Herr talman! Eftersom herr Körlof inte hade något yrkande kan jag bara med hänvisning till vad utskottet har skrivit i sitt yrkande om avslag på motionerna yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill bara göra en enda liten anmärkning. Det är förvisso ett ungdomsovänligt samhälle som vi håller oss med — det kan jag hålla med om =— inte minst med hänsyn till att tiotusentals ungdomar i dag går utan jobb. Däri ligger den verkliga faran, men i det sammanhanget är bl.a. herr Körlof och hans partivänner delaktiga i att inte de åtgärder har vidtagits som har varit nödvändiga.
Herr talman! Jag delär naturligtvis Göran Karlssons uppfattning att ett av de verkligt stora problemen är att så många ungdomar går utan jobb. Men det är bara en del av det enormt stora problemkomplex som vi motionärer har tagit upp. Vi menar ju att man skall genomlysa hela det barnoch ungdomspolitiska fältet och få till stånd ett samlat åtgärdsprogram, där man på en mängd olika sätt kan se till att barn och ungdomar inte kommer snett i vårt samhälle. Självklart har jag den uppfattningen att arbetsmarknadspolitiken är en viktig del av detta. Däremot delar jag inte uppfattningen att den nuvarande regeringen har en avgörande skuld i att vi har en hög ungdomsarbetslöshet. Den är ett resultat av en ekonomisk politik som är förd under många år med socialdemokratiskt styre.
Herr talman! Det är bara den skillnaden att på den tiden fanns det inte så många arbetslösa som det finns nu. Herr Körlof kan ju studera de siffror sorn gäller i dag — de är tillräckliga för att belysa riktigheten i det svar jag gav. Herr Körlof talar om en genomlysning, ett samlat grepp och allt vad det är som skulle behövas på det här området. Det är inte det som vi behöver, utan det är andra åtgärder av mångskiftande slag som måste sättas in.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. arbetarpartiet kommunisternas förslag om längre semester för gruvarbetare. Utskottet säger nej till motionen, men betänkandet innehåller trots detta en rad argument som stödjer de krav som vi har ställt. Gruvarbetarna har som bekant under många år på olika sätt sökt aktualisera de faror som själva arbetsmiljön innehåller. Dit hör förekomsten av radon, dieselgas m.m. Gruvarbetarnas fackliga organisationer har drivit kampanj i frågan och även fått myndigheterna att mera börja uppmärksamma de risker som föreligger. Strålskyddsinstitutet citeras på s. 3 i betänkandet, där man framhåller att de luftföroreningar som gruvarbetare utsätts för kan tänkas påverka andningsorganens funktionsduglighet. Slutsatsen är: ”Det är därför i detta fall icke lätt att frånskriva en semesterförlängning en riskminskande verkan.” Så heter det på det något tillkrånglade språket. Arbetarskyddsstyrelsen drar samma slutsats. Både strålskyddsinstitutets och arbetarskyddsstyrelsens yttrande vittnar om stor osäkerhet när det gäller strålningsrisk för gruvarbetare. Man vet inte om riskerna är försumbara eller farliga. Bara denna tveksamhet är i och för sig ett argument för nya åtgärder för att skydda människors liv och hälsa. Tror man att en förlängd semester över huvud taget kan ha en riskminskande verkan, då skall man naturligtvis inte tveka. Det finns också en rad andra argument att anföra. Vi vet ju att gruvarbete är oerhört pressande. Var och en som bara har besökt en gruva inser det. Gruvarbetarna arbetar ofta i dunkel, i artificiell belysning i en fuktig miljö. De omvärvs ständigt av dålig luft, oljedimma och radongas. Olyckorna är också många. Statistiken visar klart att jobbet är livsfarligt. Mot den bakgrunden blir fritiden så oerhört mycket värd, längtan ut till andra miljöer så mycket större. I år kommer man förmodligen att tvångspermittera många gruvarbetare, men det är en annan sak. Vi har emellertid i vår motion anknutit till gruvbranschens nuvarande svårigheter och framhållit att det måste vara bättre att ge gruvarbetarna en sjätte semestervecka än att gå fram med avsked.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

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas ett antal motioner med anledning av den nya semesterlagen. I motionen 1977/78:295 av Alf Lövenborg föreslås införandet av sex veckors semester för gruvarbetare. Huvudmotivet för sex veckors semester för gruvarbetare är enligt motionären att man har en dålig arbetsmiljö i gruvorna. Att det är en besvärlig arbetsmiljö förnekar inte utskottet. Semesterkommittén, vars betänkande låg till grund för propositionen om den nya semesterlagen och socialutskottets betänkande 1976/77:32, slog fast att man inte skulle kompensera en dålig arbetsmiljö med en längre semester. Där det förekommer dålig arbetsmiljö måste huvudargumentet för att bekämpa det förhållandet vara att förändra arbetsmiljön och göra den bättre — inte att acceptera en dålig arbetsmiljö genom att ge längre semester. Vi menar att åtgärder i sådana fall skall vidtas för att åstadkomma en drägligare arbetsmiljö för arbetarna, så att de inte utsätts för ohälsa i arbetet. Om det sedan dessutom finns motiv för längre semester för vissa grupper, t.ex. gruvarbetarna, bör den frågan utredas innan riksdagen fattar beslut därom. Utskottet betonade i sitt betänkande om semesterlagen att flera viktiga frågor var olösta och att många förbättringar av semesterförmånerna behövdes. Man utgick från att en ny utredning skyndsamt skulle tillsättas. Det beställde utskottet av regeringen. Semesterkommittén 1978 är tillsatt och har börjat sitt arbete. De frågor som aktualiseras i samtliga motioner som tas upp i detta utskottsbetänkande — också AIf Lövenborgs —- kommer att behandlas av semesterkommittén. Dit hör också frågan om den längre semestern för gruvarbetare som utsätts för joniserande strålning.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
Herr talman! Vi har under flera år drivit frågan om förkortning av gruvarbetarnas arbetstid både genom sänkning av pensionsåldern och genom längre semester. Jag är helt överens med Kjell Nilsson om att ett viktigt krav när det gäller gruvarbetet naturligtvis är att arbetsmiljön förbättras, men det ena goda förskjuter inte det andra, och jag håller fast vid att med den karaktär som gruvarbetet har är en längre semester synnerligen välmotiverad. Man har från utskottshåll under alla de år då vi har diskuterat de här frågorna sagt att man ömmar för den här arbetargruppen och hyser oro för dess hälsa. Man har framhållit att det är tänkbart att gruvmiljön förkortar livet eller förstör hälsan för de arbetande. Men därifrån till att vidta åtgärder har steget ofta varit långt, och jag tycker att det verkar vara så den här gången också. Frågan om förlängd semester bollas över till sittande utredning, och jag vill fråga: Kan utskottets talesman upplysa mig om när utredningen kommer att lägga fram sitt betänkande? Jag tycker att ni skall tänka på det gamla ordspråket: Medan gräset växer dör kon. Det kan uttryckas mer brutalt: Medan utredningskvarnen mal dör gruvarbetare i onödan. Men än en gång: När kan utredningen, som ni anspelar på, förväntas vara klar?
Herr talman! Jag är glad över att Alf Lövenborg har samma uppfattning som jag när det gäller arbetsmiljö. Om vi har dålig arbetsmiljö — och det finns det på många ställen — måste huvudfrågan vara att förbättra den och inte att kompensera den med högre lön eller längre semester. Det måste vara det vi i första hand skall angripa, och det pågår ett stort arbete med att förbättra arbetsmiljön i vårt land, också i gruvorna — där man exempelvis vill få bort dieseldriften. Jag vet inte när semesterkommittén kan vara färdig med sitt betänkande. Den har ju helt nyligen påbörjat sitt arbete. Utskottet framförde i sitt betänkande beträffande förslag till semesterlag att frågorna borde utredas skyndsamt, och vi får väl förutsätta att så också kommer att ske.
Herr talman! Jag tror att Kjell Nilsson och jag är i princip överens. Jag har ingen annan ytterligare kommentar än att utredandet bör påskyndas. Man skulle möjligen kunna behandla den här frågan med förtur. Riskerna med gruvarbetet ligger i öppen dag, och en sjätte semestervecka för den kategorin kan beslutas utan alltför långt utredande, tycker jag.

Herr talman! Jag skall be att få ställa en fråga till Kjell Nilsson. Socialutskottet har vid behandlingen av motionen 1095 av Inger Lindquist uttalat följande: ”Direktiven för semesterkommittén har utformats i enlighet med utskottets önskemål. Kommittén är oförhindrad att i delbetänkande framlägga förslag till sådana ändringar i semesterlagstiftningen som bedöms vara brådskande. Med hänsyn till det anförda är det enligt utskottets mening inte erforderligt med några tilläggsdirektiv till semesterkommittén med anledning av vad som anförs i motionen 1977/78:1095. Motionen avstyrks således.” Jag har i utredningen aktualiserat frågan om tolkningen av de här direktiven, och jag har hävdat att de i Inger Lindquists motion beskrivna problemen skall utredas med förtur, dvs. att svårigheterna när det gäller tillämpningen av den nya semesterlagen bör tas upp till behandling först. Detta krav har majoriteten, med hänvisning till just direktivens utformning, inte ansett sig kunna biträda. Jag konstaterar därför att det inte kommer att läggas fram något delbetänkande från utredningen, i vart fall inte beträffande semesterlagens tillämpning och förenklingen av regelsystemet. Min fråga till Kjell Nilsson är därför: På vad sätt framgår det av direktiven, såsom utskottet vill uttolka dem, att utredningen — som utskottet anför — är oförhindrad att i delbetänkande framlägga förslag till sådana ändringar?
Herr talman! Det finns alltså krav på att semesterkommittén skall lämna snabbt besked när det gäller tillämpningen av semesterlagen. I avvägningen mellan de båda frågorna om förlängd semester för vissa utsatta grupper resp. tillämpningen av semesterlagen tycker i varje fall jag att det är angeläget att det förra problemet får belysas först och tillämpningen av den helt nyligen ikraftträdda lagen får komma i andra hand. Jag anser att det är rimligt. Vi har inte kunnat finna någonting i direktiven som säger att vi inte skall lägga fram ett betänkande om hur man skall förenkla den lag vi f. n. har, men den trädde i kraft vid årsskiftet, och vi bör väl först se hur den verkar. Jag tycker alltså att de andra frågorna bör komma före.
Herr talman! Jag tackar för Kjell Nilssons svar på denna punkt, även om jag fortfarande vill hävda motsatt uppfattning när det gäller prioriteringen; det är många företag — i synnerhet småföretag — som är angelägna om besked beträffande tolkningen av de många regler som innefattas i semesterlagens tillämpningsföreskrifter.
Herr talman! Jag förstår att vi inte kan vara överens om prioriteringen, eftersom jag företräder arbetarna och Sten Svensson är moderat.
Herr talman! Även de anställda är betjänta av att man har ett system som är lätt att tolka när man skall räkna ut semestern, så att de kan vara säkra på att uträkningen av semesterlön verkligen är riktigt gjord.

Herr talman! I regeringens proposition 1977/78:171 om nordiskt kultursamarbete gömmer sig en av de väsentligaste kulturpolitiska frågor riksdagen har att ta ställning till, nämligen frågan om en nordisk radiooch TV-satellit. Riksdagen förutsättes anslå 750 000 kr. till en fortsatt utredning av frågan om en sådan satellit. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare förklarat sitt principiella motstånd mot detta projekt, och vi lär tyvärr få återkomma till det vid flera tillfällen. Utskottet hävdar visserligen i sitt betänkande att ett avslag på vår motion om att riksdagen inte skall anvisa medel till ett fortsatt utredningsarbete inte innebär ett ställningstagande för satelliten och att man därmed inte bundit sig i frågan. Men jag delar inte riktigt den uppfattningen. Redan det faktum att man ställer sig positiv till ett fortsatt utredande gör att man trots allt finner projektet värt att satsa närmare tre kvarts miljoner ytterligare på, pengar som kunde ha använts för att stärka den nordiska kulturgemenskapen på andra sätt. Vidare finns — som jag framhållit tidigare här i kammaren — långt framskridna planer inom industrin, där man redan utgår från att beslut är fattat i positiv riktning. Bakom kulisserna — bortom riksdagens demokratiska beslutsfattande — har man dragit upp riktlinjerna för satellit-TV marknaden. Det hart.o.m. gått så långt att ett av försäljningsargumenten i radiooch TV affärer är att TV:n har en satellitknapp. Det är alltså i elektronikindustrins direktionsrum som besluten nu fattas. Frågan har utretts av Nordiska rådet. Frågan har också varit ute på en bred remiss. Remissvaren visade att så gott som samtliga kulturpolitiska instanser, invandrarorganisationer och fackföreningsrörelsen ställde sig starkt kritiska eller direkt avvisande till projektet. Men det räcker tydligen inte för att man från de övriga partiernas sida skall kunna ta ställning — ytterligare utredningar krävs, allt medan elektronikindustrin gnuggar händerna. De huvudskäl som angetts för satellitprojektet, nämligen att ”stärka den nordiska gemenskapen”, att ”öka individens valfrihet” och slutligen ”att ge de nordiska invandrarna en möjlighet att se hemlandsprogramen” har samtliga effektivt torpederats av de tunga berörda remissinstanserna. De enda som är odelat för projektet är belysande nog i stort sett Industriförbundet och Radiohandlarnas riksförbund tillsammans med Svenska arbetsgivareföreningen. Remissinstanserna, bl.a. televerket, har ju också påvisat att kostnaderna för projektet är betydligt större än vad som anges i utredningen. Det är främst konsumenterna som får betala kalaset i form av höjda TV licenser och kostnader för tekniska tillsatsprylar. Visst behövs ett ökat kulturutbyte inom Norden, men det befrämjar man inte genom detta dyrbara projekt. Det befrämjar man genom ökade resurser till Sveriges Radio/TV, genom fler och bättre program för och om invandrarna i Sverige samt genom att utöka Nordvisionen. För de kostnader Nordsat skulle medföra skulle dessutom en rad andra åtgärder kunna vidtas. En fast finsk teaterensemble är bara ett exempel på ett sedan länge ställt krav från de finska invandrarna. Listan skulle kunna göras lång. Herr talman! Var folkpartiet och moderaterna står i frågan vet vi. Under sken av ökad valfrihet vill de i själva verket minska valfriheten till att omfatta huvudsakligen dåliga anglosaxiska serier för folkflertalet. Var centerns ledande man i kulturutskottet står vet vi också. Men var står resten av centern och var står framför allt socialdemokraterna i denna mycket viktiga kulturpolitiska fråga? Det tycker jag man kan kräva ett klart besked om. Håller man med TCO och LO samt alla tunga kulturinstanser om deras kritik eller ställer man sig på Arbetsgivareföreningens sida? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen 1947.

Herr talman! Eva Hjelmström anförde stark kritik mot tanken på en nordisk TV-satellit, och hon är inte ensam om dessa kritiska åsikter. Den övervägande delen av den svenska remissopinionen var kritisk mot förslagen i den utredning som gjorts i denna fråga. Jag vill bara markera att riksdagen i dag inte har att ta ställning till ett genomförande av detta projekt. Hade så varit fallet, tror jag att kulturutskottet inte hade redovisat ett enhälligt betänkande. Vad frågan nu gäller är fortsatt utredningsarbete i enlighet med de riktlinjer som angavs vid Nordiska rådets session i februari 1978 av dess kulturutskott. Det fortsatta och utvidgade utredningsarbetet skall belysa flera av de problem och farhågor som Eva Hjelmström pekade på. I den svenska delegationens berättelse angående Nordiska rådets 26:e session redovisas i sammanfattning de uttalanden i frågan som gjorts av Nordiska rådets kulturutskott. Det kan kanske vara av intresse att här citera några avsnitt ur den redogörelsen. Där står: ”Utskottet uttalade med anledning härav att det hittills utförda utredningsarbetet måste fortsätta samtidigt som utskottet pekade på att det fortsatta utredningsarbetet särskilt måste beakta vissa problemkomplex. Vidare framfördes att utredningsarbetet kring radiooch TV-samarbetet hittills hade genomförts på ämbetsmannanivå med biträde av teknisk och juridisk expertis. Ett fortsatt utredningsarbete skulle behöva en bredare förankring. Utskottet betonade vikten av att det i utredningsarbetet beaktades de upphovsrättsliga problemen samt att det etablerades en kontakt med de nordiska upphovsmännens organisationer. Utskottet framförde vidare det angelägna i att man i det fortsatta utredningsarbetet särskilt beaktade de kulturoch programpolitiska frågorna. Utskottet fann det angeläget att verkningarna av ett väsentligt större programutbud studerades ingående i den fortsatta utredningen. Härigenom skulle man få en betydligt klarare uppfattning om hur ett större utbud av TV-program påverkade dels den enskilde tittaren och dennes inställning till andra massmedier och kulturella aktiviteter, dels utvecklingen av dessa andra massmedier inom kulturlivet. Ytterligare borde utredas hur barn och yngre tonåringar påverkades av ett brett programutbud med många valmöjligheter.” Herr talman! Jag vill tillägga i anledning av Eva Hjelmströms inlägg att jag personligen anser att den här frågan skall bedömas ur kulturpolitisk och programpolitisk synpunkt och att den inte får göras till en industripolitisk fråga. Jag tror därvid att jag talar för socialdemokratins uppfattning. Med hänvisning till det nu anförda vill jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! När jag hör Georg Andersson blir jag än allvarligare oroad över inställningen till Nordsatprojektet. Georg Andersson framhöll att fortfarande finns en rad oklara punkter — man har t.ex. inte utrett upphovsrätten — och det pekar snarast på att man är positivt inställd till att så småningom genomföra projektet. Sedan sade Georg Andersson att han tror sig ha socialdemokraterna bakom sig när han säger att frågan skall bedömas ur kulturpolitisk synpunkt och att detta alltså inte skall vara en sak för industrin. Men för det första kan ju inte Georg Andersson förneka att det redan i dag finns långt framskridna planer inom industrin på att tillverka komponenterna till TV-satelliten. För det andra går det inte att förneka det kompakta motstånd som redan den förra utredningen mötte från samtliga tunga kulturpolitiska instansers sida, från invandrarverket, från ABF, från LO och från TCO. Jag kan inte uppfatta Georg Anderssons inlägg som något som helst klart besked om var man står i den här frågan. Snarare förstärktes mitt intryck av att man kan tänka sig en nordisk TV-satellit.

Herr talman! Jag vill än en gång betona att kulturutskottets ställningstagande inte innebär ett ställningstagande för genomförandet av Nordsatprojektet. Det har vi särskilt markerat i betänkandet. Utskottets ställningstagande är alltså inte ett uttryck för vare sig positiv eller negativ uppfattning till projektet i sig. Jag sade att hade så varit fallet så hade det inte blivit ett enigt utskottsbetänkande. Vad vi har gjort är alltså att vi har i enlighet med en bred opinion i Nordiska rådet tillstyrkt att utredningsarbetet skall fortsätta i en rad av de oklara frågor som det här projektet uppvisar. Ganska många också i den svenska remissopinionen har uttalat sig för den inställningen. Eva Hjelmström märker ord, och det kan hon väl ha rätt att göra. Jag sade att jag tror att jag uttalar mig på socialdemokratins vägnar. För mig är tro ofta lika med en mycket stark övertygelse och ett vetande. Vill Eva Hjelmström ha ytterligare en skärpning på den här punkten, så kan jag uttala en försäkran om att jag här tolkat socialdemokraternas uppfattning. Låt mig slutligen säga att det här är ju en nordisk fråga. Eva Hjelmström och jag är överens om tolkningen av den svenska remissopinionen, men frågan kan ju på nordisk basis inte behandlas uteslutande utifrån den svenska remissopinionen. Vi vet att remissopinionen i de övriga nordiska länderna, framför allt Norge och Danmark, har varit mycket positiv.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att det inte finns någon anledning för oss att falla undan för andra nordiska länders eventuella positiva inställning till detta projekt, som jag menar inte har några som helst positiva kulturpolitiska effekter. Det finns, Georg Andersson, möjlighet att redan i dag säga ifrån att man inte vill ha ett fortsatt utredningsarbete på detta område. Många remissinstanser framhöll detta mycket starkt. Det finns också möjlighet att använda dessa pengar på ett klart bättre sätt. Vi vet att det finns många områden inom kulturlivet som är starkt eftersatta och där alltså detta beloppp på tre kvarts miljon kunnat komma till användning.

Herr talman! Det är ingen överdrift att säga att det är en historisk dag för landets alla jägare, när riksdagen nu står i begrepp att besluta om införandet av den s.k. jägarexamen. Jaktmarksutredningen 1974 behandlade frågan om kompetensprov för jägare och föreslog inrättandet av dylikt prov. Naturvårdsverket har därefter utarbetat ett närmare förslag i ärendet, varvid berörda parter har beretts tillfälle att delta. Föredömligt snabbt har nu regeringen lagt fram en proposition. Det råder inte minst bland jägarna själva stor enighet om att man har rätt att ställa stora krav på jägarnas kunskaper, färdigheter och omdöme vid jaktutövandet. Detta motiveras ur såväl jaktoch viltvårdssynpunkt som från allmänna säkerhetssynpunkter. Därför bör när kompetensprovet skall utformas särskild vikt läggas vid kunskaper om jaktoch viltvård, lagar och förordningar, artkännedom, djurskydd och säkerhetsfrågor. För att kunna uppfylla dessa krav är det nödvändigt att provet, som också har föreslagits, delas upp i en praktisk och en teoretisk del. Vid all jakt är det av stor betydelse att jaktutövaren har vad man brukar kalla skogsvana. Tidigare generationer fick i stor utsträckning denna skogsvana redan i ungdomen, men av naturliga skäl har tätortsungdomarna i dag oftast inte möjligheter eller tillfälle att få dessa insikter. Med hänsyn härtill skulle jag personligen helst ha sett att en del av det praktiska provet hade förlagts ute i skogen i samband med verklig jaktutövning. Jag har dock förståelse för att ett sådant provförfarande skulle medföra stora praktiska problem. Herr talman! I motionen 1977/78:1884 har jag inledningsvis med tillfredsställelse noterat att departementschefen föreslagit förenklingar av administrativ, organisatorisk och praktisk art i det av naturvårdsverket framlagda förslaget. På det sättet har man nu fått en god balans mellan den målsättning som uppställts och de kostnader som kan anses rimliga för genomförandet för såväl den enskilde som för statsverket. På ett par punkter i nämnda motion har jag dock ifrågasatt om inte en viss komplettering borde göras i regeringens förslag. Den första frågan gäller huruvida avlagt prov skall tidsbegränsas eller ej. Jag har i likhet med många remissinstanser föreslagit att avlagt prov med skjutvapen klass 1 borde tidsbegränsas till tio år. Med hänsyn till den tillgång på materiella och personella resurser som skulle krävas för genomförande av detta förslag, har jag dessutom föreslagit att tidpunkten för starten av tidsbegränsade prov får bestämmas med hänsyn till möjligheten att anskaffa dessa resurser. Trots denna mjuka skrivning har utskottet inte funnit skäl att biträda detta förslag. Regeringen har dock möjlighet att senare pröva denna Den andra frågan jag har aktualiserat är huruvida utländska jägare som arrenderar jaktmark och jagar i Sverige skall avlägga åtminstone den praktiska delen av kompetensprovet. För mig förefaller det helt naturligt att så sker. Däremot har jag den uppfattningen att det inte är lika angeläget med kompetensprov för utländska medborgare som under någon enstaka dag som jaktgäst jagar under svensk jaktvärds ledning. Såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet har utländska jägare helt undantagits från kravet på jägarexamen, vilket jag och säkert många andra finner märkligt. Men även på denna punkt kan naturligtvis ändringar ske i ett annat sammanhang. Herr talman! Av någon oförklarlig anledning brukar det bli våldsamma debatter så snart någon jaksifråga skall diskuteras, oavsett om det sker här i riksdagen eller någon annanstans. Så verkar inte bli fallet i dag. Stor enighet råder om det nu framlagda förslaget, vilket är en stor styrka. Med hänsyn till detta och med den respekt jag har för det gedigna kunnande som finns bakom det eniga jordbruksutskottet, avstår jag från att ställa något särskilt yrkande med anledning av de frågor jag tagit upp i min motion.

Herr talman! Jag skall verkligen inte dra i gång någon jaktdebatt i denna fråga, eftersom det råder full enighet, utan jag har begärt ordet främst för att yrka bifall till utskottets betänkande. Jag vill bara helt kort nämna att när vi inte har funnit anledning att tillstyrka Rolf Dahlbergs motion är det framför allt på grund av att vi inte tycker denna fråga skall läggas upp på ett sådant sätt att det innebär orimligt mycket byråkrati och krångel, som det faktiskt skulle bli om vi tillstyrkte motionen. Naturvårdsverkets förslag innebär inte att samtliga jägare som jagar f. n. skall genomgå dessa prov. Man har inskränkt det till att provet skall gälla den som köper vapen eller förändrar sitt vapeninnehav till andra sorter än han f. n. äger. Det gör att det kommer att ta ganska lång tid innan samtliga jägare har genomgått detta prov. Eftersom provet avses avläggas i samband med inköp av vapen har vi inte heller ansett att man kan begära prov av utländska jägare. Vi är också medvetna om att det i de flesta europeiska länder råder starka restriktioner när det gäller inköp av vapen. Vi tror att de flesta har genomgått sådana prov som det här skulle bli fråga om. Detta är anledningen till att man från utskottets sida har funnit skäl att helt bifalla naturvårdsverkets förslag som har blivit en regeringsproposition. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 28.
Herr talman! De förslag jag framfört i min motion skulle inte ha inneburit någon orimlig byråkrati, om de hade genomförts. Det ena förslaget gällde att avlagt prov skulle tidsbegränsas till tio år, vilket skulle betyda att man vart tionde år skulle förnya provet. Jag skulle tro att vi i framtiden, när vi har kommit in i det här systemet, kommer att gå över till ett Den andra fråga jag tagit upp gäller huruvida utländska jägare som bedriver jakt i vårt land helt skall undantas från bestämmelsen om skyldighet att avlägga kompetensprov. På den punkten är jag faktiskt mera förvånad över utskottets ställningstagande. Vi brukar ju när vi diskuterar sådana här frågor se på hur förhållandet är i våra grannländer i Norden. Jag kan nämna att om en svensk jägare vill jaga på Åland, så räcker det inte med att han säger att han köpt vapnet i Sverige och att han är betrodd att jaga där, utan han är tvungen att avlägga den åländska jägarexamen innan han får börja jaga. Vi kommer nu att få olika bestämmelser inom de nordiska länderna, och jag tror att det också på den här punkten kommer att bli en ändring, så att de utländska jägarna får lov att avlägga examen om de skall jaga i vårt land.
Herr talman! Nog skulle det vara rätt märkligt om vi för det här provet hade en tidsbegränsning, när någon sådan inte gäller för körkortet. Sedan man en gång tagit körkort får man ju köra hela sitt liv. Frågan om tidsbegränsning har diskuterats i samband med körkortet, men vi har inte ansett att en tidsbegränsning varit nödvändig, och det kan rimligen inte vara mera nödvändigt att införa en sådan när det gäller det här jägarprovet.

Herr talman! Hans Gustafsson brukar ju ofta varna för att vi kan få ett federalt statsskick i Sverige, om vi ger de lokala och regionala organen alltför stort oberoende. Jag trodde att det var det han skulle säga den här gången också, men i stället pläderade han för en motion och en reservation som vill öppna vägen för en vidgad kommunal utrikespolitik. Majoriteten i KU avstyrkte det här förslaget. Vi menar att utrikespolitiken även i framtiden bör vara en angelägenhet för riksdag och regering. Även i federala stater — ja, i alla stater jag känner till — är utrikespolitiken en angelägenhet för riksorganen. Det finns inte några kommuner, delstater eller andra federala enheter som bedriver utrikespolitik i andra länder. Det finns flera nackdelar med att ge kommunerna vidgad kompetens på detta område. För det första kan det uppstå konflikter mellan den politik som bedrivs på kommunal nivå och den som bedrivs i riket. Det är kanske inte någon allvarlig nackdel i fredstid, men det kan naturligtvis, som utrikesutskottet framhåller, bli ett problem i ett mera spänt läge. För det andra är det faktiskt svårt för kommunerna att bygga upp den kompetens som behövs för att kunna bedöma propåer av det här slaget. På riksplanet har vi utrikesdepartementet, som har till uppgift att följa utvecklingen i andra länder och bistå med underlag. Men på det kommunala planet har man inte den sakkunskapen, och det kan därför vara svårt att bedöma ett förslag om en solidaritetsaktion eller en annan utrikespolitisk manifestation. På dessa grunder, herr talman, ber jag att få yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under riksmötet lagt fram flera motioner som kräver djupgående förändringar av trafikpolitiken. Två av dem, nr 1607 och 887, behandlas i trafikutskottets betänkande, och jag kommer att uppehålla mig vid dessa. I motionen 1607 har vpk krävt en ny inriktning av trafikpolitiken. Med ny trafikpolitik menar vi en kraftig minskning av privatbilismen — framför allt i de stora tätorterna, men också när det gäller långresor av olika slag. Privatbilismen måste ersättas av en utbyggd kollektivtrafik, som har en hög och jämn standard över hela landet, både med avseende på turtäthet och komfort. Vi anser också att en ny trafikpolitik måste innefatta genomgripande åtgärder när det gäller godstransporterna. Den tunga lastbilstrafiken över långa sträckor måste elimineras och detta transportarbete överföras på järnväg i största möjliga utsträckning. Lastbilstransporter bör i princip endast förekomma som ett komplement till järnvägen och för lokala transporter där järnvägen inte är användbar. Det är nödvändigt att åstadkomma ett sammanhållet trafiksystem, där samhällsekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vägs in och ges ett avgörande inflytande. I detta trafiksystem måste, anser vi, också de inre vattenvägarna och kustsjöfarten arbetas in. Trafikpolitiken under de senaste årtiondena har helt präglats av anpassning till de krav som ställts till följd av en ohämmad utveckling av privatbilismen. I dag skär trafiklederna hänsynslöst genom landskapet och blir ofta effektiva murar mot vardagliga kontakter mellan människor på vägens båda sidor. Trots upprepade deklarationer om nödvändigheten av att minska bilismen i de stora tätorterna fortsätter man att bygga breda motorvägar som leder trafiken rakt in i dessa tätorters kärnor. Det senaste tillskottet är som bekant planerna på att bygga en högbro för att leda trafiken in i Stock holms innerstad. Privatbilarnas dominans i de stora tätorterna är i dag så markant att all annan trafik är underordnad. Allt fler människor blir medvetna om nödvändigheten av att kraftigt minska privatbilismen, och man nöjer sig inte längre med allmänt formulerade deklarationer. Man kräver att något sker som på ett avgörande sätt förbättrar trafikmiljön. Vad är det då man vänder sig mot och vad är det som gör att vpk anser att trafikpolitiken måste ändras? — Låt oss ta några fakta. Varje år dödas nära 1000 personer och ca 20 000 skadas svårt i trafiken. Om man utgår från antalet personkilometer är olycksriskerna för personbil mångdubbelt större än för andra transportmedel. Biltrafiken står i tätorterna för huvuddelen av utsläppen i luften av kolmonoxid, kolväten, polyaromatiska kolväten, kväveoxider, stoft och tungmetaller. Ett flertal av dessa ämnen är bevisat skadliga för människan, och fortlöpande kommer forskningsrapporter om nya upptäckter av avgasämnenas skadlighet. En del av dem visar sig vara cancerframkallande och andra angriper nervsystemet. Och det visar sig också att särskilt barnen är utsatta och mottagliga för inverkan av dessa ämnen. Privatbilarna slukar oerhörda mängder energi, som skulle kunna användas på ett annat sätt. Ett trafiksystem där privatbilen utgör grundvalen är också ett ojämlikt system. Alla har inte råd att skaffa sig bil. Låginkomsttagare, barn, ungdomar och äldre och inte minst kvinnorna — både hemarbetande och förvärvsarbetande — ställs utanför och diskrimineras av detta system. Till dessa grundläggande fakta kommer sociala konsekvenser, som ändrade livsmönster och ökad isolering för alla dem som inte har bil. Sett mot den här bakgrunden behöver man inte vara fångad i vad kommunikationsministern någon gång har kallat för ett ”onyanserat bilhat” för att inse nödvändigheten av en ändrad trafikpolitik. Man kan mycket väl ändå inse bilens fördelar exempelvis i glesbygd och för vissa grupper som handikappade, för vilka bilen ofta utgör ett villkor för att kunna fungera i samhället. Vad man måste konstatera är att den kollektiva trafiken måste göras till den helt dominerande i trafiksystemet och bilen reduceras till ett komplement till kollektivtrafiken. Vad säger nu trafikutskottet om de här frågorna i sitt betänkande? Jo, det skall finnas en grundläggande kollektiv personoch godstrafikförsörjning som garanteras av samhället. Järnvägen skall arbeta i ungefär samma omfattning som nu. Man uttrycker ett önskemål om att tunga landsvägstransporter i största möjliga utsträckning skall överföras till järnväg, men man är inte beredd att göra några ingrepp för att uppnå detta. Men sedan gör utskottet ett principiellt viktigt ställningstagande när man säger att de olika trafikutövarna bör ”ges möjligheter att i marknadsmässiga former göra sig gällande efter sina förutsättningar. Frågan om de olika trafikslagens kostnadsstruktur och kostnadsansvar blir därvid av central betydelse för trafikpolitikens utformning och resultat.” Det är alltså de av borgerskapet så varmt omhuldade marknadskrafterna som återigen skall bestämma sam hällsutvecklingen. Man avvisar medveten planering från samhällets sida och slår sig lugnt till ro med förvissningen att mark nadskrafterna, dvs. monopolkapitalet och dess företrädare, skall ordna allt till det bästa. Detta väcker misstankar om att den proposition om en samlad trafikpolitik som regeringen har lovat skall komma i början på nästa år, i stort sett bara kommer att bli en bekräftelse av 1963 års trafikbeslut. Möjligen kommer det att bli ytterligare något mer liberalt i sin utformning. Det finns redan tecken på det i och med att man har velat släppa på kontrollen över den yrkesmässiga trafiken. Det är alltså kostnadsansvaret som skall bli avgörande för trafikpolitikens utformning. Trafikpolitiska utredningen har i dagarna kommit med ett betänkande kring frågan om de olika trafikgrenarnas betalningsansvar. För en tid sedan hörde jag i TV Carl-Wilhelm Lothigius säga att bilismen visst bär sina kostnader och mer till. Det var en ganska sensationell uppgift, och jag blev väldigt nyfiken på vilka beräkningar som låg till grund för det påståendet. Nu har jag fått min nyfikenhet stillad genom att ha läst betänkandet, och jag kunde ganska snabbt konstatera att Carl-Wilhelm Lothigius påstående saknade grund i utredningens material. Man har således använt sig av klart otillfredsställande beräkningsgrunder när det gäller produktionsbortfallet i samband med trafikolyckor. Vad man där talar om är helt enkelt inte ett produktionsbortfall utan ett inkomstbortfall, och det är som bekant två vitt skilda saker. Dessutom finns miljöförstöringen över huvud taget inte med i beräkningarna. Ytterligare en anmärkning finns det anledning att göra i sammanhanget, och det är att en beräkning inte blir samhällsekonomisk enbart genom att man slår ihop alla individers utgifter och inkomster. För att man skall kunna säga att en beräkning har gjorts utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv fordras det också att man tar hänsyn till alternativa användningsområden och disponeringar av samhällets resurser. Detta är ingen kritik mot trafikpolitiska utredningen, utan snarare mot utredningens direktiv, som var alltför snäva. Men det finns anledning att påpeka att frågan om kostnadsansvaret inte är så enkel att den bara gäller om de olika trafikgrenarna bär sina kostnader eller inte. Mot bakgrund av bilismens konsekvenser — trafikolyckor, miljöförstöring och diskriminering av stora grupper i samhället — måste man också ställa frågan om bilismen skall kunna köpa sig fri från den ödeläggelse den lämnar bakom sig. Vad är i så fall priset på ett människoliv? Vad är priset på en livslång invaliditet? Vad är priset på vår livsmiljö? Vad är priset för ökad isolering av alla dem som inte har bil? Jag är övertygad om att det skulle vara avsevärda skillnader i pris på dessa värden beroende på om det är herr Gyllenhammar på Volvo eller de människor som drabbas som sätter dem. Det är kansket.o.m. så att de som drabbas inte vill sätta något pris därför att deras liv och deras livsmiljö och möjligheter att fungera i samhället inte är till salu. I så fall överensstämmer deras uppfattning med den som vi försöker hävda inom vpk. Det har under senare år framlagts en rad utredningsbetänkanden som behandlar delar av trafikproblemen. Vi har trafikpolitiska utredningens två betänkanden. Vi har Vägplaneringen, Den yrkesmässiga biltrafiken och Länskort i kollektivtrafik, för att ta några exempel. Men det saknas fortfarande en utredning som tar upp hela det trafikpolitiska fältet med syfte att presentera ett förslag till sammanhållet trafiksystem utifrån samhällsekonomiska beräkningar. Vpk har föreslagit en sådan utredning i motionen 1607. Vi anser att en sådan utredning skulle kunna arbeta tämligen snabbt, eftersom så mycket material redan har samlats av tidigare utredningar. I ett sådant sammanhang anser vi också att man måste ta med sysselsättningsfrågorna. Man måste exempelvis belysa vad en minskning av privatbilismen skulle komma att betyda för sysselsättningen inom bilindustrin och dess kringnäringar och därvid även väga in att samhället måste ta ett ansvar för att trygga sysselsättningen. Så sent som i går höll bilindustrins företrädare en presskonferens, där man med sysselsättningshotet som vapen försökte plädera för en fortsatt ohämmad ansvällning av privatbilismen. Inte ens en borgerlig regering borde vara nöjd med en situation där privatkapitalet etablerar sig som utpressare för att tvinga på samhället en politik som tjänar privatkapitalets intressen. Mot detta måste ställas en långsiktig medveten planering. De borgerliga partiernas hyllning av marknadskrafterna innebär inget annat än knäfall för utpressarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1607. Vpk:s motion 887 innehåller tre yrkanden. Av dessa har ett redan behandlats och avslagits av riksdagen. Det gällde frågan om medel för forskningsinsatser för en handikappanpassning av kollektivtrafiken. Behand lingen av det yrkandet avslöjade än en gång att de handikappade i samhället inte har något annat än svek att vänta vare sig från de borgerliga partierna eller från socialdemokraterna. Även de sistnämnda var nämligen med och avslog vårt yrkande. I det nu aktuella betänkandet från trafikutskottet avstyrker de borgerliga partierna, stödda av en socialdemokratisk reservation, också vpk:s förslag om att en proposition på grundval av HAKO-utredningen snarast bör föreläggas riksdagen liksom att denna proposition även bör innehålla förslag om åtgärder som omedelbart bör vidtas och ett femårsprogram för handikappanpassning av kollektivtrafiken. I vissa avseenden ger HAKO-utredningen konkreta förslag, medan den i andra avseenden pekar på problem som ännu är helt eller delvis olösta och som det bl.a. fordras forskningsinsatser för att komma till rätta med. Vpk anser att den kollektiva trafiken måste göras tillgänglig för de stora grupper i samhället som i dag utestängs från att utnyttja den på grund av exempelvis höga och smala trappsteg, avsaknad av plats för rullstolar, långa gångavstånd, avsaknad av hiss och lyftanordningar osv. Vi anser att handikappanpassningen av kollektivtrafiken bör påbörjas utan dröjsmål. Herr talman! Jag yrkar bifall även till motionen 887. Jag vill avsluta mitt anförande med att ställa ett antal frågor till kommunikationsministern: När kommer den samlade trafikpropositionen? Vilka riktlinjer arbetar man efter när det gäller bilismens utveckling, framför allt i tätorterna, när det gäller den tunga lastbilstrafiken, när det gäller statens järnvägar samt när det gäller transporterna på våra inre vattenvägar? Vilken målsättning har man för arbetet med handikappanpassad kollektivtrafik?

Herr talman! När vi i kväll fortsätter att diskutera den statliga trafikpolitiken, gör vi det i medvetande om att regeringen aviserat en samlad proposition i ärendet till i början av nästa år. Det är vid den tidpunkten som en mera ingående debatt i frågan är nödvändig. Jag erkänner gärna att denna proposition har varit och är efterlängtad — den har varit det under den socialdemokratiska regeringens sista år och den är det nu efter regeringsskiftet. Det är riktigt, som det sägs i socialdemokraternas trafikpolitiska motion, att det under den socialdemokratiska regeringens tid tillsattes en rad utredningar av trafikpolitisk art, och herr Mellqvist vill gärna säga att det var socialdemokraterna som tog initiativ till en rad åtgärder. Flera av dessa initiativ har emellertid tillkommit efter ständiga framstötar från den dåvarande oppositionen. Bevis för detta finns i tillräcklig grad i trafikutskottets betänkanden och protokollen från riksdagsdebatterna under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Min värderade vän herr Mellqvist sade också att vi på det trafikpolitiska området kom till ett dukat bord. Jag vill då säga att den tidigare oppositionen stod för en hel del av ingredienserna på detta bord. Flera av utredningarna har slutförts först under senare tid. Den nya regeringen har med beundransvärd snabbhet, tycker jag, både tillsatt och redan avslutat vissa utredningar och undersökningar som skall ligga till grund för den framtida trafikpolitiken. Den sista och viktigaste av de utredningar som den gamla regeringen tillsatte — trafikpolitiska utredningens sista del, som måste utgöra grunden för en fullständig proposition — överlämnades som var och en vet till regeringen för två veckor sedan. Kritiserar man regeringen för senfärdighet, faller detta tillbaka också på den gamla regeringen. Det måste vara logiskt, praktiskt och riktigt att alla fakta samlas ihop, så aktuella som möjligt, innan en stor samlad trafikpolitisk proposition läggs fram. När jag har tagit del av den socialdemokratiska motionen och av reservationerna har jag förundrats över deras, som vi säger på småländska, knapra innehåll. Herr Mellqvists anförande var delvis också hämtat från en rad av de förslag som den trafikpolitiska utredningen har lagt fram. De var utan nyheter, tycker jag, och karakteriserades av en viss idélöshet. Jag hade trott att den kritik som framförts mot regeringen skulle följas av konstruktiva förslag, fulla av nyheter och vitalitet, vilka skulle kunna nyttiggöras för framtiden. Härav blev intet. Den socialdemokratiska motionen börjar så här: ”Den framtida trafikpolitiken måste utgå från behovet av en god trafikmiljö i landets olika delar.” Detta, herr Mellqvist, har vi sagt i snart 20 år. Jag citerar vidare: ”Trafikpolitiken måste utformas så att den bidrar till att utjämna skillnader i socialt och ekonomiskt hänseende mellan enskilda eller grupper av människor såväl inom som mellan olika regioner.” Men detta är ju, herr Mellqvist, en indirekt följd av en god trafikpolitik. En övergripande trafikpolitisk målsättning måste ju vara att skapa underlag för en trafik, anpassad till landets olika delar med möjlighet att utveckla en för människor och näringsliv tillräcklig service. Detta skall ske med hänsynstagande till miljö, energi etc. Detta är förutsättningen för att samhället skall kunna tjäna medborgarna i detta avseende. På den grundvalen skall sedan utjämningen komma att ske i socialt och ekonomiskt hänseende. Ni vänder på det. Påstå inte att de som representerar dagens regeringspolitik skulle ha mindre socialt eller samhällsekonomiskt ansvar. Vårt arbete för en utvecklad kollektivtrafik, bättre vägsystem, snittaxa, rabatter, strävan att göra kollektivtrafiken tillgänglig, billig och attraktiv för de flesta pågår. Det är inte en socialdemokratisk regering som om några dagar lägger fram förslag om en regional och lokal persontrafik, som bygger på ökad turtäthet för kollektivtrafiken, inflytande för kommuner och landsting, större flexibilitet och samarbetsmöjligheter mellan länen. Det är denna regering som gör det. I reservationen 2 framför ni från socialdemokratiskt håll uppfattningen att de kollektiva trafikmedlen i ökad utsträckning skall överföras i samhällets ägo. Herr Måbrink går som vanligt längre. Han talar om politisk kapitalism. Då svarar vi att vi överlämnar till kommuner och landsting, till de regionala beslutsfattarna, att avgöra hur man mot bakgrunden av ett av regeringen och riksdagen ändrat huvudmannaskap löser problemen för de människor man har att ansvara för. Genom detta lokala ansvar bör kunna skapas en god kollektivtrafik i förening med trygghet för de anställda som skall upprätthålla densamma. Vi tror att kommuner och landsting har det ansvaret. Ni slår därigenom, tycker jag, i reservationen in öppna dörrar och snubblar till på köpet på trösklarna. Jag vill ta upp den kritik som ni framfört, att budgetpropositionen skulle behandla trafikpolitiken på ett motsägelsefullt sätt. Herr talman! Får jag återge den delen i den socialdemokratiska motionen: ”I budgetpropositionen uttalar regeringen å ena sidan att "i det samhällsekonomiska synsättet på trafikpolitiken ligger att trafik och transporter skall integreras i övrig samhällelig verksamhet.

Jag vill då också citera vad vi säger i utskottet som en sammanfattning av det som sägs från regeringens sida: ”Principerna för statens kostnadsansvar bör anges av riksdagen. Utifrån dessa principer skall planeringen ske av trafiken på riksnivå och regional nivå.” Vi fortsätter längre ned på s. 12: ”Detta torde i sin tur innebära att det strikta företagsekonomiska kostnadsansvaret i större utsträckning måste ersättas med ett kostnadsansvar som baseras på sociala och samhällsekonomiska avvägningar.” Var så god! Vidare säger vi: ”Samhället måste som följd härav i sin planering beräkna tillräckliga resurser eller ramar för att en tillfredsställande transportförsörjning skall kunna uppnås. Inom dessa bör de olika trafikutövarna ges möjligheter att i marknadsmässiga former göra sig gällande efter sina förutsättningar.” Är ni emot det? Och vi fortsätter: ”Frågan om de olika trafikslagens kostnadsstruktur och kostnadsansvar blir därvid av central betydelse för trafikpolitikens utformning och resultat. Den integrerade trafikpolitik som sålunda bör eftersträvas kan från regionalpolitiska och andra utgångspunkter fungera väl endast om den utformas så att snärjande detaljregleringar undviks.” Vill ni ha detaljregleringar? Vi skriver vidare: ”Effektiviteten i transportapparaten och kvaliteten på transporttjänsterna främjas bäst genom en med tillbörligt beaktande av dessa aspekter i möjligaste mån fri och lika konkurrens mellan trafikmedel och trafikföretag.” Där har ni hängt upp er. Detta sista alluderar just på att snärjande detaljregleringar undviks. Det är det som är underlaget för våra synpunkter, alltså att vi måste ha en i möjligaste mån fri och lika konkurrens mellan trafikmedel och trafikföretag. Då undviker vi detaljregleringar. Den saken är alltså klart utsagd. Det är riksdagen i första hand och de regionala intressena, kommuner och landsting, i andra hand som bestämmer trafikens uppläggning. Jag har här tagit upp målsättningen i betänkandet. När det gäller godstrafikförsörjningen har utskottet och även trafikpolitiska utredningen sedan flera år föreslagit olika metoder för att överföra gods till järnväg. Angående den långväga trafiken har vi målsättningen att med olika medel stimulera ett sådant överförande till järnvägen. Om socialdemokraterna önskar att vi skall styra och tvinga över godset, så säg det! Säg ifrån då, herr Mellqvist, att ni vill styra och tvinga över gods från lastbil till järnväg! Men då är vi inne på snärjande detaljregleringar — och det är kanske någonting som herr Måbrink vill ha. Det är genom teknisk utveckling och ekonomisk-teknisk stimulans som vi skall göra det möjligt för i första hand SJ att ta hand om denna trafik. SJ:s styckegodstrafik kommer att beröras ytterligare i kvällens debatt, och jag avstår därför nu från att orda om den. Det är samma sak med reservationen om den regionala trafikplaneringen. Vad malmbanan angår är utskottets skrivning knapphändig. Det är medvetet. Vi ville nämligen inte störa de förhandlingar som pågick, där SJ erbjöd LKAB att överta banan. De förhandlingarna pågick just när utskottet behandlade denna fråga. Där behövs dock för vår del inget vidare resonemang, eftersom utskottet delar uppfattningen att malmbanan måste förbättras på vissa avsnitt. Så sker också successivt. Varje sommar minskar antalet malmtåg på banan. Det skärs ned i samband med att man gör vissa ändringar och lägger över trafiken på andra linjer för att förnya banan. Vi är alltså helt på det klara med att banan behöver förnyas på sträckan Malmberget-Luleå. Men ni säger i er reservation på denna punkt: ”Ej heller får fraktförhållandena utformas så att marktransporten i ökad utsträckning sker över utländsk hamn.” Då frågar jag vad ni menar, för ni är inne på farliga vägar. Ni tänker väl inte hindra den för gruvdriften bättre ekonomiska möjligheten och rationaliseringen för att skapa ökad sysselsättning i malmfälten på grund av trångsynta egoistiska hamnintressen? Herr talman! Jag vill också säga några ord om handikappanpassad kollektivtrafik. Denna har under tidigare år inte varit bra. Kollektivtrafiken har inte tagit till vara den tekniska utvecklingen för att i tillräcklig grad underlätta för de handikappade att åka kollektivt. Deras möjligheter att vara med oss som resande har varit begränsade. Regeringen har uttalat sig för insatser på detta område. Utskottet har uttalat sig för att snara, provisoriska åtgärder vidtas i syfte att klara de handikappades problem. Det finns många detaljer som praktiskt och enkelt kan rättas till i avvaktan på mer långtgående förändringar. Vi rekommenderar detta i utskottets skrivning. Herr Måbrink ser som vanligt spöken på väggen. Han tog upp farorna med bilismen här i landet. Vi har samma uppfattning i princip, åtminstone när vi uttalar att vi skall försöka minska privatbilismen i innerstäderna och de större städerna och öka kollektivtrafiken. Men det verkar som herr Måbrink är emot privatbilism i allmänhet. Tänk på vilken välsignelse bilen är på landsbygden! Menar herr Måbrink att vi skall återgå till häst och vagn där ute? Tvärtom tror jag att vi skall öka privatbilismen i vissa delar av vårt land, där den kollektiva trafiken inte kan nå fram. Man har med bilen möjligheter att träffa andra människor, uträtta affärer osv. I detta land är faktiskt var tionde person som arbetar beroende, i viss mån genom sitt arbete, av bilen. Jag tror att bilismens avigsidor efter hand kommer att tas bort mer och mer, och man kommer att göra förbättringar. Även om bensinen tryter, kommer tekniska uppfinningar att innebära att en viss trafik i fortsättningen består av enskilda privata fordon, där familjen kan sitta i lugn och ro. Men det vill inte herr Måbrink. Han vill att familjen skall åka kollektivt i stället för att åka tillsammans ut på landet och se skönheten och det tilldragande livet. Han är alltså emot familjens möjligheter att umgås med varandra därför att bilismen är ett privatkapitalistiskt system. När jag i TV-programmet talade om den trafikpolitiska utredningen, så var det riktigt när jag sade att vi hade kommit fram till att bilismen betalar sina kostnader. Vi hade gjort undersökningar så till vida att vi tog upp sjukhuskostnaderna för de olyckor som skett i landet, vad de kostar det svenska samhället. Men vi hade inte kunnat ta ställning till vad ett människoliv kostar, det är alltför värdefullt. Tragedierna bakom olyckorna har vi inte heller kunnat värdera. Vi har givetvis inte kunnat värdera många av de miljöproblem som uppstår, ty de går inte att fixera med en summa penningar. Mot den bakgrunden återstår mellan 1 och 1 1/2 miljarder kronor mellan det ena och det andra. Det sade vi också hederligt ifrån. Men man skall samtidigt komma ihåg att bilen också har en kreditsida, en plussida, som man kan ställa emot dessa beräkningar och göra en jämförelse. Mot den bakgrunden har vi kunnat visa att det är en differens i det här sammanhanget. Herr talman! Till sist: Vi har i det här betänkandet 104 hemställningar i ett 70-tal motioner. De flesta har blivit avstyrkta — min värderade ordförande i utskottet har sagt att det bara var två som fick nåd inför utskottets ögon. Att de flesta motioner blivit avstyrkta hänger enligt min mening ihop med att de har en regional anknytning, som gör att riksdagen inte kan ta ställning till dem, då riksdagens beslut är av mer övergripande karaktär. Men det hindrar inte att utskottets ställningstagande positivt kan påverka de önskemål som framförts och att dessa på sikt kan komma att uppfyllas. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka avslag på reservationerna 1-8 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker inte att Carl-Wilhelm Lothigius skall köra med buskis här. Jag har aldrig sagt att man helt skall avskaffa den privata bilen. Tvärtom citerade jag bl.a. kommunikationsministern och sade: Därför att man vill ha en ändrad trafikpolitik behöver man inte fara omkring med ett ”onyanserat bilhat”. Jag tror att kommunikationsministern använde detta uttryck. Jag sade att man mycket väl kan inse bilens fördelar, exempelvis i glesbygd och för vissa grupper såsom handikappade, för vilka bilen ofta utgör ett villkor för att kunna fungera i samhället. Det är ordagrant vad jag sade i mitt huvudanförande. Vad jag däremot angrep var den planeringsfilosofi man har, och då talade jag i första hand om tätorterna, där man ju planerar för bilen och glömmer människor, miljö osv. Det går inte, Carl-Wilhelm Lothigius, att här försöka sitta på två stolar. Man kan inte planera för en ohämmad privatbilism samtidigt som man säger att man skall planera för en god kollektivtrafik. Inget samhälle har råd till detta. Jag hävdar fortfarande, att det viktiga i en samlad trafikpolitik är att låta den kollektiva trafiken stå i centrum. Den privata bilismen måste underordna sig denna. Det är vad jag hävdat och det står jag fortfarande för, i första hand när det gäller tätorterna. När det gäller kostnaderna tycker jag faktiskt att herr Lothigius är cynisk då han fortfarande vill hävda att bilismen gott och väl bär sina kostnader. För att bevisa detta har man räknat in inkomstbortfall. Men skall då inte det produktionsbortfall som jag frågade om, herr Lothigius, räknas in i bilden? Mig veterligen finns ingen privat företagare som driver ett företag utan att därvid också få en god vinst. Överallt i landet har vi i dag en massa bevis på detta. I fråga om miljöförstöringen nämnde jag exempelvis de små barnen, som är de mest mottagliga för alla de gifter som sprutas ut ur bilarna osv. Ja, tiden har gått ut så jag får väl återkomma.
Herr talman! Det är kanske riktigt att jag uppträdde med en viss förnöjsamhet. Detta beror, herr talman, närmast på att tiden är så pass kort att man vill koncentrera sig på det väsentliga i sammanhanget och framföra de kritiska synpunkter som är nödvändiga för att rätta till saker och ting. Jag skulle kanske ha varit litet mera ödmjuk i mitt sätt att handskas med frågan, det ger jag herr ordföranden rätt i. Däremot är det alldeles fel, herr talman, när ordföranden i trafikutskottet säger att trafikpolitiska utredningen blivit försenad. Att ett visst" utbyte gjordes av personer försenade inte utredningen som sådan, det är jag alldeles övertygad om. Resultatet av utredningen var att vi i huvudsak blev överens och att den socialdemokratiska delen inte avgav någon reservation. Jag tycker att det var en framgång att vi kunde enas om hur denna målsättning skulle se ut. Men kanske vi inte skulle ha den här debatten om en ny trafikpolitik med nya inslag för att tala om vad som står i den trafikpolitiska utredningen? Jag trodde i min enfald att man från socialdemokratiskt håll kom med än nyare ting, som skulle vara till nytta och till glädje vid planerandet av en ny trafikpolitisk proposition. Men jag menar att så icke var fallet. Herr Måbrink och jag är oense i detaljerna om hur vi skall handskas med privatbilismen. Jag anser att privatbilismen har en mängd fördelar och att de nackdelar som finns skall elimineras genom att vi har en god kollektivtrafik i de områden där man kan ha en sådan och genom att vi tar vara på dess fördelar. Det är osant när det sägs att man i det här landet leder in motorvägarna i tätorterna. Det kanske förekommer någonstans, men alltmer försöker man leda motorvägarna runt samhällena för att de därigenom skall göra mindre skada. De stora vägarna i landet avlastar de mindre vägarna och medför därigenom att trafikfarorna minskar.

Herr talman! Bara några ord. Det är riktigt, som herr Lothigius säger, att vissa motorvägar numera dras utanför tätorterna. Men jag vill påminna om den högbro som kommer att uppföras i Stockholm. Med den åtgärden kommer ännu mer privatbilism att ledas in i centrum. Högbron är ett exempel på vansinnigheterna. Sedan vill jag komma tillbaka till frågan om att bilismen bär sina kostnader. Jag sade i mitt huvudanförande att 1 000 personer dödas varje år och att 20 000 personer lemlästas. Jag nämnde också barnen och de skador som åsamkas dem och som vi kommer att få uppleva allt fler skrämmande resultat av framöver. Vi vet att 90 26 av bensintillgångarna i det här landet används av personbilen. Men personbilen är samtidigt så konstruerad att den bara tillgodogör sig 30 26 av bensinens energiinnehåll. Vi vet också att samhället måste satsa fyra gånger så mycket energi på att bygga motorvägar som på att exempelvis bygga järnvägar, som drar hela 62 26 mindre energi. Sådana här kostnader måste man ta med när man skall försöka föra ett resonemang om att bilismen står för sina kostnader. Det finns andra möjligheter till en planering av trafiken, dvs. realistiska alternativ till att ha privatbilen i storstäderna och i de större tätorterna. Hur skall man kunna mäta i pengar om en människa dödas i trafiken eller invalidiseras för hela livet? Det är berättigat att fråga om dessa kostnader, men det går inte att mäta i pengar.

Herr talman! Till herr Mellqvist: Ett stort och för svensk politik viktigt parti idet här landet som omfattas av många människor, det partiet hade jag väntat mig mer av när det gäller att komma fram med konstruktiva förslag till en trafikpolitik. Till herr Måbrink: Det är inte — om jag går över till järnvägarna — en borgerlig regering som successivt lagt ner statens järnvägar i det här landet.

Herr talman! Det har nästan gått litet ritual i den här föreställningen. Från oppositionen ställer vi våra krav på en ny trafikpolitik, jag vet inte för vilken gång i ordningen. Och kommunikationsministern sitter här, för varje gång alltmer tyngd av löften för framtiden som han gett. Och troligen får vi om en stund höra samma löften igen, frimodigt och glatt upprepade som om de aldrig hade getts förr. Samtidigt är antagligen herr Turesson lika obenägen som vanligt att säga ett ord om hur och när de skall infrias. Och det är klart att det kan kännas litet grand som en upprepning att hålla på med det här. Jag tyckte nästan att det var litet rörande med herr Lothigius, som sade att vi måste komma med nya krav. Det börjar tydligen ta slut i visthusboden nu i kanslihuset, så att oppositionen måste förse regeringen med nya krav så att det kan bli någonting med trafikpolitiken. Jag skall bistå med det om en liten stund, men vi skulle vara mycket tacksamma om vi fick åtminstone de krav genomförda som vi nu ställt ett par år och som herr Lothigius f. ö. framförde ganska energiskt för några år sedan när vi var i ett annat läge. Jag har därför fortfarande anledning att upprepa de tidigare ställda kraven. Det krävs en ny trafikpolitik i det här landet — det har det gjort länge. Och ända sedan herr Turesson kom in i ämbetet har det funnits förutsättningar att genomföra en sådan. Därför är det en anmärkningsvärd passivitet som utvecklats på trafikpolitikens område. Det finns gott om diverse hugskott och improvisationer. Det allra senaste lär man ha bjudit på i TV i kväll. Naturligtvis bjuds inte parlamentet utan TV-publiken på det. Herr Turesson lär ha gått ut och sagt att han på försök tänker införa avgiftssystem för vissa vägar i det här landet — i Kolmården, Nyköping, Falkenberg och Halmstad. Jag vet inte om det här är sant, om det är ett allvarligt förslag ifrån regeringens sida. Jag vill gärna ha bekräftat om regeringen står enig bakom detta. Och i så fall måste jag fråga centerpartisterna: Har ni helt plötsligt bytt bort någonting för att så att säga göra upp på något vis? Står centerpartiet verkligen bakom det här förslaget? Detta är ett av de många hugskott som ständigt kommer från herr Turesson, men någon rejäl trafikpolitisk reform, det får vi inte. Jag har roat mig med att räkna samman de löften som i mer eller mindre konsistent form har ställts bara på SJ-området — jag talar då inte om allt annat. Bara när det gäller SJ-området har herr Turesson farit runt i landet och talat på möten och sammankomster av olika slag, och även ett och annat beslut har fattats i regeringen, men dem har riksdagen ännu inte fått se några resultat av. Räknar man samman allt detta, finner man att herr Turesson nu är skyldig svenska folket en redovisning för 575 milj.kr. enbart för de löftena. Men när skall löftena realiseras? När får riksdagen besked om hur allt detta skall betalas? När får vi en ny trafikpolitik, som ger oss en överblick över vad det är som pågår? Herr Mellqvist har beskrivit hur vi socialdemokrater önskar att riktlinjerna för en ny trafikpolitik skall utformas, och jag vill ytterligare understryka vad han sade. Det är viktigt att vi får en förändring av trafikpolitiken, så att ett vidgat samhällsekonomiskt synsätt får vara avgörande. Den marknadsmässiga rörelsefriheten inom transportsektorn måste kompletteras och vissa punkter ersättas med ett ökat samhälleligt engagemang och ett direkt samhällsansvar för utvecklingen. Herr talman! Vi har ont om tid, och det är många som vill tala. Jag har för den skull valt att koncentrera mig på ett område inom trafikpolitiken. Jag delar herr Måbrinks uppfattning att vi måste koncentrera vår verkskäl som hänsyn till miljö, behovet av energisparande, trafiksäkerhet osv. talar för att vi bör göra en kraftig satsning på den kollektiva trafiken. Kanske är det på detta område som regeringens passivitet har fått de allra allvarligaste följderna. Risken är f. n. mycket stor för att vi kommer att sacka efter i utvecklingen på kollektivtrafikområdet. Det är självklart att bilen har många fördelar och att den för många människor utgör det bästa transportalternativet. För en del står heller inga andra alternativ till buds. Detta skall man egentligen inte behöva säga. Men det finns också stora grupper människor som inte har eller som inte kommer att ha tillgång till egen bil för att komma till arbetet eller till service eller fritidsaktiviteter. Detta gäller främst barn och ungdom samt äldre personer. Inte minst viktig är utbyggnaden av kollektivtrafiken för att öka möjligheterna till valfrihet på arbetsmarknaden. Sysselsättningsutredningens försöksverksamhet med kollektivtrafik har visat att kollektivtrafikens utformning har stor betydelse bl.a. för kvinnors möjligheter att få arbete. En god kollektivtrafik försörjning är därför ett väsentligt jämlikhetskrav. Den kollektiva trafiken bör naturligtvis också kunna erbjuda ett realistiskt alternativ för personer med tillgång till bil. Privatbilismen kan ju inte fungera som ett grundläggande trafiksystem som är tillgängligt för alla. Den kommer emellertid att vara av stor betydelse på platser och tider där förutsättningar för en kollektiv trafik saknas, såsom i glesbygder. Genom åtgärder för att stimulera till ökat samåkande, genom samordning av kollektivtrafiken med taxi och skolskjutsverksamhet m.m. kan naturligtvis även bilanvändningen göras effektivare. Inte minst behovet att spara på importerade energislag och att finna vägar ut ur oljeberoendet talar enligt vår mening för en utveckling av den kollektiva trafiken. En sådan utveckling är också nödvändig, om vi skall kunna komma till rätta med de problem som rör trafiksäkerhet, buller och avgaser, främst i våra större tätorter. Inom ramen för den lokala och regionala trafikförsörjningen måste åtgärder vidtas för att anpassa kollektivtrafiken till resenärernas behov. Detta har redan flera av talarna påpekat, och jag instämmer i deras synpunkter. Det kan gälla sådana åtgärder som bättre tidpassning vid byten, åkkomfort, framkomlighet, kollektivfiler, avstängning av vissa gator, parkeringsbestämmelser—det finns en hel radda saker som ligger och väntar på att bli åtgärdade, men ingenting sker. Ett av de viktigaste leden i en ökad satsning på kollektivtrafiken är en bättre samordning mellan samhällsplaneringen och kollektivtrafiken. En alltmer utglesad bebyggelse i tätortsregionerna försvårar en utbyggnad av kollektivtrafiken till rimliga kostnader. Hänsyn till kollektivtrafikens behov skall därför tas såväl vid planering av nya bostadsområden som vid komplettering av äldre bebyggelse. Kommunerna bör i byggoch planlagstiftning ges möjligheter att säga nej till planer och byggnadslov för verksamheter och bostadsbebyggelse som inte kan trafikförsörjas på rimliga villkor. Det är också angeläget att förutsättningar skapas för ett rabattsystem som innebär att den kollektiva trafiken görs attraktiv, så att orättvisorna i reskostnader minskar mellan människor som bor i olika delar av regionen. Det har skapats en viss förutsättning för det genom den reform i fråga om enhetligt huvudmannaskap för den lokala och regionala trafiken som vi skall fatta ett beslut om i riksdagen om några dagar. Jag vill gärna säga, och jag skall upprepa det vid det tillfället, att det är bra att den propositionen har lagts. Det är vidare angeläget att man vidtar åtgärder som styr tillgängliga resurser till anläggningar som främjar kollektivtrafiken. Så här långt har vi kommit i dag. Allt det som jag nu har sagt är, som herr Lothigius tidigare har framhållit, inget nytt. Vi har upprepat det termin efter termin i riksdagen och sagt: Åtgärda detta! Se till att vi får det här gjort! Men beslutsångesten är så stor i kanslihuset att praktiskt taget hela reformarbetet nu har legat stilla i Nera år. Och faran är alldeles uppenbar. Vi vet — inte minst av erfarenhet från 1963 års beslut — att material av det här slaget väldigt snabbt blir förlegat. Om vi någonsin får en trafikpolitisk proposition — jag tror inte på det förrän jag ser den i riksdagen — är risken stor att vi tvingas fatta beslut på grunder som inte håller. Därför, herr Turesson, krävs nu, parallellt med påskyndandet av reformarbetet kring de förslag som redan föreligger, en ny och aktiv beredskap inför framtiden. Passiviteten i kommunikationsdepartementet är oroande. Ni ägnar mycket tid åt föga konstruktiva insatser, som 1. ex. att kasta frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara fram och tillbaka mellan myndigheter. Och ute i landet bollar man som sagt med det ena hugskottet efter det andra. Ni ruvar på en massa förslag i skrivbordslådorna, men saknar en framförhållning för framtiden — och det är oroande, för utvecklingen går snabbt på det här området. För att åstadkomma en markant förändring i den nuvarande trafikutvecklingen krävs en förnyelse av insatserna från samhällets sida på kollektivtrafiken. Utan planmässiga investeringar för utbyggnad av kollektivtrafiken finns det risk för stagnation. Bland de allvarligaste följderna av regeringens passiva och improvisoriska trafikpolitik är att vi har fått en tillbakagång på kollektivtrafikens område. Den sorgliga hanteringen av de handikappades krav är det mest iögonfallande i den nuvarande situationen. Men också en rad andra områden är eftersatta: inrikesflyget går med brakförlust, järnvägen har utomordentligt svåra problem och det hopar sig också problem över luftfartsverket och sjöfartsverket. För att ge kollektivtrafiken en ny inriktning i tätorterna krävs satsningar av ett slag som vi inte riktigt har varit medvetna om hittills. Det finns naturligtvis förslag från den gamla kollektivtrafikutredningen och från HAKO-utredningen om handikappanpassning av kommunikationerna. Men utredningarna är redan nu överspelade på många punkter, och tyvärr ger den trafikpolitiska utredningen, utöver förslagen om bättre resurser för järnvägen, mycket litet vägledning för framtiden när det gäller kollektivtrafiken. Det krävs nya initiativ för att få fram kollektivtrafiksystem, trafikledningsteknik och fordonstyper som bättre tillgodoser energioch miljökraven. Den nuvarande kollektivtrafiken bygger i hög grad på konventionella trafiklösningar. Det är angeläget för framtiden att på olika sätt stimulera till försök med nya trafiksystem. Alternativa och miljövänliga fordon, t.ex. eldrivna bussar, är ett viktigt krav på kollektivtrafikområdet. Därför krävs ökad satsning på forskning och utveckling inom trafikområdet. Ett särskilt utvecklingsbolag för kollektivtrafik som vi har föreslagit, men som den borgerliga riksdagsmajoriteten har motsatt sig, skulle väsentligt bidra till att utveckla kvalitet och alternativ inom trafikområdet. Detta är också orsaken till att vi kräver en utredning om möjligheterna till statsbidrag till fasta investeringar för eldrivna bussar. Inte minst viktigt är det att utveckla nya och smidiga busstyper för tätorterna. Varför skall bussarna behöva se ut som de gjorde för 20-30 år sedan? Varför förhindrar ni ett utvecklingsarbete genom att utvecklingsbolaget inte får komma till? Transportforskningsdelegationen behöver få en starkare ställning. Både stat och kommun saknar i dag i stor utsträckning administratörer och tekniker med utbildning för de nya krav som ställs på kollektivtrafiken. Därför behövs en radikal förändring av utbildningen i detta avseende. Inköp av fordon och övrig materiel behöver samordnas bättre och ges en mer långsiktig planering. Improvisationspolitiken på det här området har t.ex. lett till att vi måste gå utomlands med en stor del av produktionen av nya motorvagnar till SJ, trots att vi har ett stort inhemskt kunnande på det här området. Det hade inte behövts med en bättre planering. Det finns säkert mycket att göra för att effektivisera kollektivtrafiken i glesbygderna. Man skall inte ge upp inför glesbygden. Tillgängligt utredningsmaterial visar att kollektivtrafiken har mycket dåligt förtroende där. Om det blir en medveten uppföljning från statens och kommunernas sida av de förslag om den lokala och regionala trafiken som riksdagen skall behandla om några dagar och som faktiskt är ett hedervärt undantag från regeringens passivitet i övrigt, så kan glesbygdstrafiken få en förnyelse. Däremot ger den reformen mer begränsade förutsättningar för en förnyelse av tätortstrafiken. Det är därför främst där som fantasin behöver sättas in för framtiden. Kollektivtrafikutvecklingen är av så vital betydelse att det kan finnas anledning att överväga om inte alla viktigare investeringar på trafikområdet måste villkoras med sikte på kollektivtrafiken. I USA har en intressant omsvängning i utvecklingen kunnat noteras på sistone i det att federala medel för vägfondens motorvägsbyggen överförts till projekt som mer entydigt gynnat kollektivtrafik. Även på annat sätt, främst på beskattningsområdet, gynnas kollektivtrafiken på den övriga trafikens bekostnad. Det är möjligt att vi behöver göra en motsvarande grundlig genomgång av olika bidragssystem för att få till stånd en starkare styrning mot kollektivtrafik, samtidigt som vi motverkar byråkratisk stelhet. Vi behöver också en mer genomtänkt och mindre byråkratisk ordning för investeringsbesluten än vad vi har i dag. Framför allt gäller det att klarlägga vad som är statens ansvar och vad som är kommunernas ansvar, samtidigt som en bättre integration sker mellan olika trafikformer. Här kan den regionala trafikplaneringen, väl använd, bli av stor betydelse. Det är bara häpnadsväckande att regeringen visat så stor osäkerhet när det gäller att ge den nya regionala trafikplaneringen ordentliga direktiv. Om en öppen redovisning hade skett av erfarenheter och motiv inför riksdagen kunde vi ha gett en betydligt bättre vägledning för den regionala trafikplaneringen. Det finns många fantasifulla projekt och debattuppslag om olika trafik medels fördelar ur energikonsumtionssynpunkt. Mest ger självfallet en övergång från egen bil till kollektivtrafik. Även samåkning i personbil kan ge besparingar. Den bör därför uppmärksammas på olika sätt. Det är möjligt att vi i varje fall i de stora städerna skulle ha nytta av att pröva ett samarbete mellan kollektivtrafikföretagen och samåkande bilister enligt det s.k. carpoolsystemet i USA. Definitivt har elektriska yttrafiksystem fått en förnyad aktualitet i energikrisens år. Både trådbussar och spårvagnar upplever en renässans. Också de enorma investeringskostnaderna för fortsatta tunnelbanebyggen leder i den riktningen. Staten måste ta aktivare del i att skapa miljövänlig och effektiv kollektivtrafik i tätorterna. Ett initiativ bland andra vore att studera möjligheterna att i skattehänseende jämställa eloch trådbussar med spårvagnar och tunnelbanor. För att bevara miljön och hushålla med energin har vi ett ansvar för en sådan utveckling på kollektivtrafikområdet att det, när bilisterna efter hand upptäcker kollektivtrafikens fördelar, också finns förutsättningar att tillgodose de krav som ställs. Bl. a. detta har lett oss till att föreslå att en parlamentariskt förankrad särskild beredning omedelbart tillsätts. Dess uppgift skall vara att analysera utveckling och behov på kollektivtrafikområdet för framtiden och leda försöksverksamhet med nya trafiksystem. De förslag som ligger skall inte förhalas. Genomför dem! Använd inte det som jag nu säger såsom argument för att ni nu kan skjuta saker och ting ytterligare på framtiden, utan genomför de förslag som ligger. Vi har skådat in i den trafikpolitiska utredningens rätt magra facit, och vi vet att vår handlingsberedskap är ganska dålig. Utvecklingen på energiområdet har också snabbt förändrat förutsättningarna och kommer troligen att göra det ännu mycket mer, om man skall tro den trend som nu skrivs fram.

Men jag upprepar: Ta inte detta som skäl för att förhala genomförandet av HAKO-utredningens förslag och andra förbättringar som snabbt kan genomföras. På ett område har regeringens uteblivna reformarbete på trafikområdet kommit att få särskilt svåra konsekvenser. Det gäller handikappområdet. Enligt löfte från samtliga partier i valrörelsen 1976 skulle med omedelbar verkan en proposition, baserad på HAKO-utredningen, föreläggas riksdagen. Kommunikationsministern har vid många tillfällen lovat och lovat igen, men inget har skett. Mitt i alla löftena fick SJ göra en vagnsbeställning som körde rakt över både HAKO-utredning och handikappkrav. Egentligen är det otroligt att de handikappade är så tål modiga som de är. Regeringens bristande förståelse för de handikappades krav på bättre trafikmiljö ger f.ö. en försämring av trafikapparaten också för andra trafikantgrupper. I Norge monterar man svenska liftar på järnvägsvagnar. De holländska järnvägarna har skaffat sig portabla ramper som gör det möjligt för rörelsehindrade att lätt ta sig i och ur vagnarna. Den engelska regeringen har beordrat ett handikappanpassat trafiksystem, och i USA finns efter lagstiftning numera personvagnar där personer med rullstolar kan resa bekvämt. Men i Sverige står utvecklingen stilla. Vallöftena ekar ödsligt. Se till, herr Turesson, att de här löftena uppfylls! Det är självfallet väsentligt att en handikappanpassning av det kollektiva färdväsendet omfattar alla länkar i transportkedjan. Olämpligt utformade gångvägar med många trappor, övergångsställen med stark trafik etc. utgör ofta svåra hinder för rörelsehindrade och synsvaga på väg till eller från busshållplatser. Taxi utnyttjas ofta av äldre personer, inte minst i färdtjänsten. Därför behövs en bättre handikappanpassning av taxibilar. Även i det fallet bör normer och riktlinjer utfärdas. HAKO-utredningen har lagt fram förslag som skulle bidra till att kollektivtrafiken blev betydligt mer lättillgänglig för handikappade. Det är nödvändigt att förslag föreläggs riksdagen för att de åtgärder som föreslås i utredningen skall kunna förverkligas. Visserligen har vi en ekonomisk situation i landet som är värre än på mången god dag, men då är det desto angelägnare att de eftersatta gruppernas behov tillgodoses först. Herr talman! Låt mig sammanfatta. Vi begär en kraftigt ökad aktivitet från samhällets sida på kollektivtrafikområdet för att man skall kunna svara mot de behov av kollektivtrafik som kan väntas under 1980-talet. 1. Lägg fram den trafikpolitiska propositionen och beakta i samband med den de förslag från kollektivtrafikutredningen och HAKO-utredningen som sedan flera år ligger och väntar på att bli förverkligade. 2. Tillsätt en parlamentariskt förankrad beredning, som gör en systematisk och genomgripande analys av vilka initiativ som krävs för att stärka samhällets insatser på kollektivtrafikområdet. Det gäller bidragsbestämmelser, utveckling av fordon och trafiksystem, samordning mellan trafikpolitik och samhällsplanering osv. Låt den beredningen också genomföra försök med olika trafiksystem i olika trafikmiljöer. 3. Gör en snabbutredning om eloch trådbussar. Undersök möjligheten att stimulera kommunernas intresse för att övergå till sådan trafik genom att jämställa den i beskattningshänseende med spårväg och tunnelbana. 4. Skapa ett utvecklingsbolag för kollektivtrafik som vi föreslagit i vår näringspolitiska motion. Dess uppgift skall vara att utveckla trafiksystem och fordonstyper och skapa förutsättning för samordning och standardisering, vilket ur ekonomisk synpunkt är av mycket stor vikt. 5. Ge transportforskningsdelegationen skärpta direktiv, så att arbetet påskyndas med att ta fram nya trafiksystem och nya fordonstyper, anpassade för kollektivtrafiken. 6. Ge universitetsoch högskoleämbetet i uppdrag att reformera och förnya utbildningen för tekniker och administratörer på trafikområdet, särskilt med sikte på kollektivtrafikplanering och trafikledning. Sedan måste jag, herr talman, än en gång tillägga: Bekräfta, Bo Turesson, att det som sagts i TV i kväll om att det nu skall bli avgiftsbelagda vägar i Sverige bara är ett hugskout.